Herr talman! Bosse Ringholm har frågat mig om jag kan redovisa vilka initiativ jag har tagit för att påverka Frankrike i frågan om att upphöra med EU-parlamentets dyrbara och klimatmässigt dåliga vana att varje månad flytta hela parlamentssessionen från Bryssel till Strasbourg, om jag kan redovisa resultaten av de initiativ som tagits i frågan samt vilka initiativ jag och regeringen avser att ta under det svenska ordförandeskapet hösten 2009 i denna fråga. Det är inte en bra lösning att Europaparlamentet har sitt säte på en plats men under längre perioder även sammanträder någon annanstans. Den nuvarande ordningen är kostsam, opraktisk, dålig för miljön och skapar en negativ bild av EU. Regeringen skulle gärna se en utveckling där denna ordning förenklas eller helst avskaffas. För att ändra på detta krävs dock en fördragsreform som förutsätter enhällighet bland medlemsstaterna. Företrädare för Frankrike är väl medvetna om den svenska regeringens inställning i frågan och har klart meddelat att de inte önskar att diskutera den. Vi har även diskuterat frågan med företrädare för andra medlemsländer och fortsätter att göra så. Många delar vår syn, men tyvärr verkar utsikten att 27 medlemsländer ska komma överens i frågan om att Europaparlamentet alltid ska sammanträda i Bryssel begränsad. Under 2009 ska kommissionen presentera en rapport om en översyn av EU:s budget. Översynen kommer sannolikt upp till diskussion under det svenska ordförandeskapet. En svensk målsättning i budgetöversynen är att EU:s resurser ska användas effektivt och till åtgärder där det finns ett europeiskt mervärde. Europaparlamentets pendlande mellan Bryssel och Strasbourg lever inte upp till denna målsättning. Regeringen har tagit upp frågan och kommer att driva den i den budgetöversyn som nu pågår. Vi fortsätter att väcka opinion för frågan i regelbundna kontakter med övriga medlemsländer.

Herr talman! Tack, Cecilia Malmström, för att du delar min uppfattning att det är fel både av ekonomiska och miljömässiga skäl att varje månad skicka hela EU-parlamentet från Bryssel till Strasbourg. Jag har ställt tre frågor. Den första frågan var vilka initiativ regeringen har tagit för att påverka Frankrike under det franska ordförandeskapet för att få slut på den här konstiga ordningen. Cecilia Malmström meddelar då att Frankrike inte önskar diskutera frågan. Då är min följdfråga: Nöjer sig regeringen med det beskedet? Tycker den svenska regeringen att om Frankrike säger att de inte vill diskutera frågan så ska den svenska regeringen lägga sig platt och säga att ja, nu får vi väl vänta med att diskutera frågan. Min andra fråga var vilka eventuella resultat av de svenska initiativen som Cecilia Malmström skulle kunna redovisa. Jag förstår att hon inte har några resultat att redovisa om man uppenbarligen har låtit stormakten Frankrike meddela att de inte vill diskutera frågan, och så har Sverige sagt att, ja, då får det vara så här. Min tredje fråga till Cecilia Malmström var: Vad tänker Sverige under sitt ordförandeskap göra för att väcka frågan på nytt? Jag ser inte något som helst svar. Cecilia Malmström hänvisar till att det pågår en budgetöversyn, men den har väl inte den svenska regeringen hittat på just nu. Det är en budgetöversyn som är beslutad sedan många år tillbaka. Det är klart att alla budgetposter diskuteras där, men min fråga var väldigt konkret: Vilka initiativ avser den svenska regeringen att ta mer konkret för att lyfta fram frågan om att få stopp på den konstiga flytten av EU-parlamentet varje månad från Bryssel till Strasbourg? Jag hade hoppats att EU-ministern med tanke på hennes bakgrund och att hon själv har drivit stora kampanjer för att få slut på det här skulle kunna redovisa några idéer om hur hon tänkte lyfta fram frågan i fortsättningen, men hon har tydligen inte längre samma energi i frågan som hon hade för några år sedan då det var viktigt att få stöd för att få stopp på flytten. Ska jag betrakta svaret som att den svenska regeringen i samband med budgetöversynen kommer att väcka frågan men i övrigt inte kommer att ta några initiativ? Något sådant är ju inte redovisat i svaret. Jag hade hoppats att Cecilia Malmström exempelvis hade haft idéer om vad man kan föreslå Frankrike för andra typer av aktiviteter och verksamheter i de lokaler i Strasbourg som alla inser inte bara kan tomställas. De måste fyllas med någonting. Om fransmännen själva inte ens vill diskutera frågan och inte har några egna idéer hade det väl varit bra om Sverige, både nu under Frankrikes ordförandeskap och ännu mer under det svenska ordförandeskapet, hade sagt att vi har ett antal idéer om hur man kan utnyttja de lokaler som finns i Strasbourg som har goda kvaliteter ur många synvinklar, för vi anser att det är fel att flytta parlamentet, och därför vill vi peka på andra alternativ. I interpellationssvaret är det en total avsaknad av sådana idéer. Det är ännu inte för sent, för Sverige har ännu inte satt sig på ordförandestolen. Det är först ett tjeckiskt ordförandeskap under första halvåret 2009. Den svenska regeringen har faktiskt gott om tid att fundera på och ta någon form av initiativ. Om nu inte den svenska regeringen hittills har kommit till någon slutsats om några nya initiativ har ni alltså minst ett halvår på er fram till att vi tar över ordförandeskapet den 1 juli nästa år att fundera ut vilken annan typ av verksamhet vi kan erbjuda fransmännen. Med tanke på EU-ministerns tidigare energi hade jag nog hoppats på lite mer. Energin kan ju inte helt ha avtagit för att hon har råkat bli EU-minister.
Herr talman! Jag kan försäkra Bosse Ringholm om att jag fortfarande känner mig full av energi, och jag är glad över att Bosse Ringholm och jag är så eniga i själva sakfrågan. Jag har gått igenom hela Rosenbads alla arkiv, register och gamla PM, och jag har inte hittat något spår av eller anteckningar från något bilateralt möte som visar att Bosse Ringholm eller någon av de socialdemokratiska före detta ministrarna vid något tillfälle över huvud taget har rest denna fråga med någon under sitt långa maktinnehav. Jag är dock väldigt glad över att Bosse Ringholm och hela riksdagen nu står bakom detta. Det ger regeringen en större tyngd när vi ska driva frågan. Vi driver frågan. Det kräver som Bosse Ringholm vet en fördragsändring, och därför måste man bilda allianser för att successivt få med sig flera länder, annars har vi ingen möjlighet att nå framgång. Vi tar upp frågan i kontakter med medlemsländerna. Jag diskuterar den väldigt ofta med mina kolleger. Jag har diskuterat det med mina franska kolleger vid ett flertal tillfällen, och precis i veckan fick jag ett mycket argt brev från det franska utrikesdepartementet och min goda kollega Jean-Pierre Jouyet, som är EU-minister i Frankrike, där han skällde på oss för att vi drev frågan. Han kritiserade även en artikel jag har skrivit. Jag har svarat på brevet och sagt att detta är den svenska regeringens ståndpunkt och att vi tycker så här. De vet alltså mycket väl vad vi tycker, och vi är oense i frågan. Det är inte så att Frankrike kan skrämma oss till tystnad. Vi har också fört samtal inte minst med den grupp i Europaparlamentet som fortsätter att driva frågan om olika initiativ som man skulle kunna erbjuda Frankrike. Där diskuteras allt ifrån universitet och så vidare, men det har inte riktigt varit möjligt att komma fram den vägen. President Sarkozy sade också mycket tydligt i talet till Europaparlamentet att han över huvud taget inte ville diskutera denna mycket viktiga franska fråga. Detta hindrar naturligtvis inte att andra pratar om frågan, men om man ska resonera med fransmännen är det bra om vi i alla fall kan enas om att ha frågan på dagordningen, men de vägrar sätta frågan på dagordningen. Vi fortsätter, och jag fortsätter själv, att driva den här frågan med andra kolleger i hopp om att försöka få fler länder som vill driva den tillsammans med oss. Det går tyvärr väldigt långsamt, måste jag säga. Andra länder delar ofta åsikten i princip men är inte villiga att driva den av olika skäl. Budgetöversynen är ett tillfälle då man skulle kunna lyfta fram frågan. Fördragsöversynen är svår just nu, eftersom vi väntar på att Lissabonfördraget ska ratificeras i ytterligare några länder. Just nu är det alltså inte en fördragsöversyn som står närmast för dörren. Men en budgetöversyn står för dörren, och då har Sverige faktiskt med stöd av riksdagen lagt in att vi önskar diskutera frågan även här, för den har också en budgetmässig aspekt. Jag tycker att det kan vara ett bra tillfälle att lyfta fram frågan när vi också ska se över de administrativa kostnaderna. Det är alltså ett initiativ som vi har tagit, och vi hoppas att under det tjeckiska och det svenska ordförandeskapet kunna komma vidare i diskussionen om hur vi bäst använder unionens gemensamma resurser.
Herr talman! Jag kan konstatera att Cecilia Malmström och jag är överens om att vi bör avbryta processen att flytta EU-parlamentet varje månad från Bryssel till Strasbourg. Jag kan också konstatera att Cecilia Malmström inte har lyckats nå någon enda millimeter framåt i frågan under det franska ordförandeskapet. Jag är häpen över att man när fransmännen säger att de inte vill diskutera detta nöjer sig med det svaret. Cecilia Malmström både skriver det i sitt interpellationssvar och säger det här. Man kunde ju ha tagit någon form av formellt svenskt initiativ för att få upp frågan på dagordningen. Om fransmännen då hade fått en majoritet som sagt att vi önskar inte diskutera den frågan hade Sverige kunnat konstatera att ja, så är läget nu. Men jag kan inte se att det har funnits någon form av initiativ. Det har i alla fall inte redovisats för oss i riksdagen att svenska regeringen vid något tillfälle har lyft fram frågan och fått ett formellt nej av Frankrike. Men det är snart historia, eftersom det franska ordförandeskapet löper ut vid årsskiftet. Då utgår jag från att Cecilia Malmström kanske med sina tjeckiska partner har diskuterat på vilket sätt man kan aktualisera frågan nästa mandatperiod och framför allt nästnästa mandatperiod, då Sverige har möjlighet att påverka dagordningen på ett annat sätt. Min raka fråga till Cecilia Malmström är: Kommer då Sverige, och frågan är i vilket sammanhang, att aktualisera frågan under det svenska ordförandeskapet? Det vore intressant att få ett svar för det första på frågan om Sverige kommer att aktualisera frågan, för det andra på vilket sätt och för det tredje i vilket sammanhang under det svenska ordförandeskapet. Man kan i alla fall inte skylla på Frankrike när vi har initiativrätten under det svenska ordförandeskapet. Det är en chans - det är ett halvår kvar, Cecilia Malmström - att vända sig under galgen.
Herr talman! Jag skyller inte på Frankrike. Jag bara konstaterar att för att vi ska få en ändring i den här frågan måste vi naturligtvis ha fransmännen med oss. Vi kan inte ändra på detta utan en fördragsändring och utan att fransmännen är villiga att medverka till en förändring. Jag för också diskussioner med personer i Frankrike för att tillsammans med dem försöka hitta en lösning. Det finns också fransmän som tycker att det här är en tokig ordning som skadar Europaparlamentets anseende. Det här är ett mycket långsamt och tålmodigt arbete. Jag har inte redovisat vartenda samtal jag haft med fransmännen för riksdagen, för jag är väldigt ofta i Frankrike. Men jag kan försäkra Bosse Ringholm att det förs sådana diskussioner för att försöka hitta vägar framåt och för att också hitta allierade bland de andra EU-länderna för att kunna lyfta fram den här frågan. Att lyfta fram frågan och sedan få ett starkt avslag ger inget resultat, utan man får vara säker på att man har tillräckligt många allierade med sig så att frågan kan processas. Det som vi ser nu som en möjlighet att komma vidare är via budgetöversynen. Det är det som är svaret på frågan. Jag är ledsen om jag var otydlig i detta, herr talman, men det är den vägen som vi formellt försöker driva en reformering av hela EU men också i den här frågan. I övrigt kommer vi att fortsätta våra informella kontakter med de andra medlemsländerna och med samtalspartner i Frankrike för att se om vi kan komma vidare. Jag kan inte bedöma vilken tid det kommer att ta eller om det kommer att lyckas. Det är en svår fråga. Jag skulle gärna ha sett att vi hade kommit framåt, men så är läget i dag. Möjligen får vi anledning att återkomma till den här frågan.
Herr talman! Cecilia Malmström hänger upp hela sitt svar på budgetöversynen, som ju kommer att genomföras under alla omständigheter. Men min fråga var: Tänker den svenska regeringen på egen hand lyfta fram frågan under ordförandeskapet och i så fall i vilket sammanhang och med vilken inriktning? Man måste väl rimligen ha någon idé om vad man ska erbjuda för annan form av verksamhet i de lokaler som finns i Strasbourg, för att de inte kan stå tomma är vi säkert överens om. Och det är naturligtvis fullkomligt orimligt att tro att Frankrike skulle acceptera att de skulle stå tomma. Frågan är fortfarande: Kommer den svenska regeringen att ta något eget initiativ? Budgetöversynen är ju inte något speciellt svenskt, utan den genomförs under alla omständigheter. Oavsett vilket ordförandeskap vi kommer att ha tiden framöver kommer budgetöversynen att genomföras. Därför kvarstår min fråga: I vilket sammanhang, när och på vilket sätt kommer Cecilia Malmström att väcka den här frågan? Och har Cecilia Malmström någon idé om vad en alternativ verksamhet skulle kunna vara? Jag tycker inte att man behöver begränsa sig till en eller två idéer och säga att det här är det enda som vi kan tänka oss. Vi ska vara öppna för alla idéer, men det gäller att börja någonstans med någon form av dialog och samtal, inte minst med fransmännen själva om vad de kan tänka sig för form av verksamhet. Att säga nej, nej, nej är som Cecilia Malmström antydde i sitt senaste inlägg ganska kontraproduktivt även för Frankrike, som ju kanske har en del att förlora på att bara vara halsstarriga och säga nej och nej. Men fortfarande kvarstår frågorna: Kommer den svenska regeringen att ta någon form av initiativ under ordförandeskapet? Frågan är obesvarad än så länge. Och vad består initiativet i så fall i?
Herr talman! Tack, Bosse Ringholm, för den här debatten! Jag kan inte svara på Bosse Ringholms frågor, för det pågår just en process med samtal med fransmän, med andra aktörer, med våra kamrater i Europaparlamentet, med andra länder för att försöka se om det finns något initiativ som vi kan ta. Det pågår en massa diskussioner. Bosse Ringholm är medveten om att det har pratats om att kanske ha ett universitet eller något institut i lokalerna. Det finns även andra förslag som bollas. Jag vill gärna fortsätta den informella sonderingen innan vi kan lägga fram ett konkret förslag. Att budgetöversyn är något som pågår håller jag helt med om, men Sveriges regering är faktiskt den enda som har lyft fram denna fråga i svaret till kommissionen om budgetöversynen. Därmed har vi satt frågan på agendan och visat att denna fråga kan vi också prata om i budgetöversynen. Det tycker jag ändå är ett litet steg framåt. Jag är tacksam för att riksdagen också i sitt svar har lyft fram denna fråga, för det ger oss en större styrka att säga att det är hela Sveriges önskan att göra på det sättet. Det är ett sätt att komma framåt, för som Bosse Ringholm vet är det en fördragsöversyn som kommer att krävas i slutändan. Den står inte på dagordningen nästa år, såvitt jag kan bedöma. Men det gör budgetöversynen, och där kanske man kan börja förbereda, lyfta fram kostnader och titta på olika initiativ. Som sagt: Det här arbetet pågår hela tiden. Jag kan inte i det här skedet redovisa exakt var det kommer att landa. Men jag är som sagt glad för debatten och glad för det stöd som Bosse Ringholm visar här. Det hade kanske varit ännu roligare om vi hade kunnat peka på några tidigare initiativ från tidigare regering som hade kunnat visa att det här varit en lång tradition i Sverige. Men nu är vi, såvitt jag förstår, en enig riksdag, och det känns väldigt tryggt.